Fru talman! I Lund finns det en förskola som heter Arken. I jämförelse med vanliga dagis gäller för Arken att avgiften är lägre för föräldrarna: 250 kr. i månaden i stället för 1 000 kr.

Låter inte detta som ljuv musik i Bengt Lindqvists öron, mitt i allt elände? En kort sammanfattning av Arken är att där finns nöjd personal, nöjda föräldrar och harmoniska barn. Den ger en valfri sextimmars arbetsdag för föräldrarna. Där finns få anställda, taxan är låg och barnomsorgen är billigare för kommunen. Detta borde väl en biträdande socialminister med ansvar för barnomsorgen uppskatta? Nu misstänker jag att Bengt Lindqvist tror att jag har beskrivit en enskild eller privat förskola och att jag vill ha Bengt Lindqvists accept för denna. Men så ligger det inte till. Arken är helt kommunal förskola, som socialdemokraterna i Lund vill lägga ner. Arken är ett treårigt försök med s.k. allmän förskola, som startades av den borgerliga majoriteten i Lund förra valperioden. Det är ett alternativ inom den offentliga sektorns barnomsorg. Men förskolan har blivit en nagel i ögat på socialdemokraterna i Lund. De säger att den är för billig och för bra, och därför måste den läggas ner. Jag tog mig faktiskt för pannan när jag första gången fick höra detta. Jag kunde inte tro att det var sant. Så jag åkt ned till Lund i våras och besökte den här förskolan. Det tycker jag att Bengt Lindqvist också skall göra. Men det brådskar. Socialdemokraterna i Lund är i full färd med att sabotera hela försöket. Man vill höja avgiften för föräldrarna, man vill tvinga på förskolan fler anställda, trots protester från personalen, man vill förstöra pedagogiken genom att blanda upp personalen med sämre utbildad personal, man vill tvinga på föräldrarna mer barnomsorg än de vill ha och man vill tvinga föräldrarna att arbeta mera. Försöksverksamheten skall stoppas, och den vetenskapliga utvärderingen får inte komma till stånd. Det här, Bengt Lindqvist, är socialdemokratisk politik i praktiken! Ni talar så mycket om valfrihet och alternativ och att detta skall erbjudas inom ramen för den offentliga sektorn. Men i praktiken tål ni socialdemokrater sällan verklig valfrihet och verkliga alternativ — framför allt inte om det kommer i konflikt med Kommunalarbetareförbundet, som i Lund. Hur rimmar lundensarnas handlande med allt tal om alternativ inom of fentlig sektor som ni presterat i propositioner, i utkast till partiprogram och 90-talsprogram och nu i detta interpellationssvar? När vi i folkpartiet kräver att alla alternativ skall tillåtas leva, svarar ni socialdemokrater att förnyelse och alternativ kan växa inom den offentliga sektorn. Men verkligheten talar ett annat språk. Gång på gång är socialdemokrater bromsklossar mot förnyelsen även inom offentlig sektor. Jag har några frågor till Bengt Lindqvist. Tycker Bengt Lindqvist att det är värdefullt med försöket med allmän förskola? Jag skulle vilja fråga om den informationskampanj som socialstyrelsen tydligen nu skall sätta i gång också får omfatta försöket med s.k. allmän förskola på Arken i Lund. Hur skall Bengt Lindqvist kunna kasta omkull all konservatism och fientlighet mot förnyelse som finns hos socialdemokratiska kommunpolitiker? Hur skall Bengt Lindqvist hindra att kraven på privata och enskilda alternativ växer sig allt starkare i kommuner som styrs av stockkonservativa socialdemokrater? Tycker Bengt Lindqvist slutligen att det är bra med barnomsorg som har en genomtänkt pedagogik, som är billigare för kommunen och föräldrarna, som kan ha färre anställda och som ger föräldrarna verklig valfrihet till sex timmars arbetsdag?

Fru talman! Som vi kan höra här är vi åtminstone i en sak överens från höger till vänster, nämligen att föräldrar och personal i direkt verksamhet skall få större inflytande och medbestämmande i barnomsorgen. Moderaterna, folkpartiet och centern anser att den bästa vägen är att privatisera. Socialdemokraterna och vpk anser att barnomsorgen i huvudsak skall vara en kommunal angelägenhet. De borgerliga partierna för en mycket medveten politik för att nå sitt mål, nämligen att minska kommunernas inkomster för att den vägen tvinga fram en privatisering. Socialdemokraterna, som anser att barnomsorgen så långt det är möjligt — om jag rätt tolkat de uttalanden som gjorts på senaste tiden — skall vara kvar i kommunal regi, undergräver samtidigt kommunernas ekonomi. Det är den förda politiken som gör att vi har hamnat i dagens besvärliga situation, där kommunerna inte klarar av att bygga ut barnomsorgen så att den täcker behoven. Nå, varför är det viktigt att föräldrar och personal i direkt verksamhet får mer inflytande? För oss handlar det om vetskapen om att det då finns en chans att barnen sätts i centrum. Föräldrar och personal på barnstugorna anser att barnomsorgen är till för barnen, att det inte i första hand är fråga om barnpassning för att föräldrarna skall kunna arbeta. Dagoch fritidshem är barnens arbetsplatser. På barns arbetsplatser måste vi ställa höga krav, kanske högre än på vuxnas arbetsplatser. De skall vara stimulerande och utvecklande, och de skall ge personlig tillfredsställelse och trivsel. Barnen kan inte själva formulera de här kraven. De behöver hjälp av vuxna som förstår och har insikt i barns behov. Det har föräldrar, och det har personal som har valt som sitt yrke att arbeta med barn. Om man menar allvar med att ta hänsyn till och tillmötesgå föräldrarnas uttalade önskemål, bör man komma ihåg att undersökningar som har gjorts visar att föräldrar vill ha kommunal barnomsorg och att även merparten av de föräldrar som tvingats in i föräldrakooperativ vill ha kommunal barnomsorg. Ett hinder är den växande byråkratin ute i kommunerna, själva mängden byråkrater. Ingen sågar av den gren man själv sitter på. Tjänstemännen på mellannivå har inget intresse av att rationalisera bort sig själva. Byråkraterna är ett hot mot demokratin, dels för att politikerna är beroende av deras underlag för att fatta beslut — underlag som är utarbetade av dem själva och på deras villkor —, dels därför att de utgör ett hinder för att makt och inflytande flyttas ner till brukare och personal i direkt verksamhet. Där måste det gå ut klara och tydliga signaler till kommunerna om att vad som önskas är mer av verksamhet och mindre av byråkrati. Jag skall säga några ord om Uppsalamodellen, som har tagits upp av en del talare. I Gamla Uppsala, den äldsta delen av staden, där man längst har bedrivit verksamheten enligt denna modell, har man nu räknat ut att barnomsorgen under fjolåret kostade 2,3 miljoner mer när den bedrevs enligt Uppsalamodellen än vad det hade kostat att ha barnen på daghem. Man har även gjort andra erfarenheter. God nyrekrytering av personal var en engångsföreteelse; många sökte tjänster i början men sedan blev det svårt att rekrytera. Vidare är personalomsättningen mycket stor, det är svårt att motivera dagmammorna till fortbildning, det krävs mer administration och fler arbetsledare. Slutsatsen av erfarenheterna från Gamla Uppsala är alltså att denna modell är dyrare, den är sämre och den går inte att bygga på för framtida planering av barnomsorgen.

Herr talman! De borgerliga partierna framställer oss socialdemokrater som motståndare till alternativ och som dogmatiska i barnomsorgsfrågan. Jag skulle vilja påstå att det förhåller sig precis tvärtom. Den debatt i fråga om barnomsorgen som i dag verkligen är ensidig och dogmatisk bär i mycket hög grad borgerlighetens prägel; det är representanter från borgerligheten som står för denna debatt. Jag skall utveckla detta resonemang. Inom borgerligheten diskuterar man enbart privata alternativ. Dessa utgör inget pedagogiskt alternativ, utan det är endast fråga om en alternativ verksamhetsform. När det gäller de pedagogiska alternativen är utvecklingen i Sverige för närvarande den att tusen blommor blommar. Alla vi riksdagsmän har i våra fack fått en tidning som heter Dagisnyheter. Där finns några exempel på de 600 olika projekt som med hjälp av statliga pengar håller på att utvecklas i Sverige. Många av dem är fantastiska. Men inte nog med det, utan åtskilliga andra projekt bedrivs utan statliga pengar med kommunala bidrag. Det pågår således inom den kommunala barnomsorgen ett stort utökningsarbete. Detta har inte kommit fram i debatten. Birgit Friggebo var inne på frågan om förnyelsen av den offentliga sektorn. Jag känner inte till exemplet från Lund. Hon tog upp ett lokalt exempel, och jag har också ett sådant, från Helsingborg, som visar hur folkpartister kan bete sig. I Helsingborg väckte folkpartisterna en motion i kommunfullmäktige om förnyelse av den offentliga sektorn, där bl.a. barnomsorgen ingick. I detta förslag fanns inte ett enda exempel på förnyelse, utan det handlade bara om att man skulle lämna allt till privat verksamhet. Jag bad då i talarstolen om ett enda exempel på hur vi skall kunna förnya verksamheten inom den kommunala barnomsorgen. Man hade inget sådant exempel. När vi under förra mandatperioden, då de borgerliga partierna var i majoritet, skulle starta det stora SESAM-projektet — ett stort projekt som omfattade hela barnomsorgen i Helsingborg och något som Bengt Lindqvist är väl införstådd med — då fanns det ett parti som var motståndare till denna förnyelse, nämligen folkpartiet. Både moderater och centerpartister var dock med. Folkpartister är således inte alltid för förnyelse av den offentliga sektorn. Det finns många exempel på att man tvärtom bromsar en sådan utveckling. De pedagogiska alternativen inom den kommunala verksamheten bedrivs i många former: daghem, familjedaghem, öppna förskolor och deltidsförskolor. Detta sker just för att man skall anpassa verksamheten efter föräldrars och barns behov. Vi vet att dessa verksamheter är uppskattade av föräldrarna, detta tyder alla undersökningar som har gjorts på. De föräldrar som i dag inte får del av dessa verksamheter efterfrågar just dem. Enkel logik skulle väl då göra att vi satsade på att bygga ut dessa verksamheter. Det brukar vi ju göra. Om vi skall tillfredsställa folks önskemål i fråga om något som redan finns och som de tycker fungerar bra, då borde vi väl bygga ut dessa verksamheter. Till detta kommer föräldrakooperativen. Det har i bl.a. denna debatt framhållits att vi socialdemokrater skulle vara eller skulle ha varit motståndare till föräldrakooperativ. Såvitt jag vet är den kommun som mest av alla har varit föregångare i fråga om föräldrakooperativ faktiskt Göteborgs kommun. Denna byggde snabbt upp väldigt många föräldrakooperativ under socialdemokratisk ledning. Runt om i Sverige i dag, i t.ex. Stockholm som också har socialdemokrater i ledningen, pågår det en mycket kraftig utveckling av föräldrakooperativen. Dessutom har ju de kooperativa idéerna vuxit fram inom arbetarrörelsen, och de omfattas av denna. Detta har vi ingenting emot, utan vi vill utveckla det. De privata alternativen brukar i debatten framställas som att det är fråga om några förskolelärare som vill slå sig ihop och bedriva barnomsorg. Och man frågar: Hur kan ni socialdemokrater vara emot det? Men nej, vi har ingenting emot det, inte om det hade stannat vid detta. Det pågår i dag inom den offentliga barnomsorgen en utveckling som innebär att alltmer av ansvaret flyttas ner. Man kan diskutera takten i denna utveckling, men den pågår ute i våra kommuner. Förskolelärarna får tillsammans med föräldrarna utforma verksamheten på basplanet. Personalen får alltmer att säga till om. Vi har ingenting emot att personal, t.ex. i kooperativ form, slår sig ihop för att bedriva barnomsorgsverksamhet, om rågången gentemot kommersiella krafter görs klar. Ingen skall inbilla mig att t.ex. Electrolux, som har visat intresse för denna verksamhet, hyser det minsta intresse för barnomsorgsverksamhet. Företagets intresse är att gå in på en marknad där det kan tjäna pengar. Jag tror att detta är till förfång för barnomsorgsverksamheten i Sverige, inte bara på de ställen där man kommer att bedriva den utan totalt sett. Denna rågång måste göras klar om vi skall ställa upp på förslagen om personaldriven barnomsorg. Låt mig säga något kort om de borgerliga partiernas historia. Vi diskuterar nu full behovstäckning. I det sammanhanget vill jag bara påminna om historien i samband med att beslutet om full behovstäckning fattades 1985; alla stödde det inte vid det tillfället. Vid några tillfällen har det ju dessutom föreslagits en halvering av statsbidragen. Det hade inte varit till fördel för barnomsorgen i Sverige.

Herr talman! De senaste månadernas barnomsorgsdebatt, som också avspeglar sig i dagens interpellationsdebatt, har varit märklig. Man kan inte låta bli att uppfatta den så, att de borgerliga partierna nu upplever sig ha sin sista chans i familjepolitiken. Denna sista chans måste tas till varje pris, innan barnfamiljerna har fått föräldraförsäkringen utbyggd till att omfatta 18 månader och daghemsplatser för sina barn. I ett läge då 80 26 av landets kommuner uppger att de klarar av att nå målet till 1991 tas den stora krisstämpeln fram. Visst finns det problem, inte minst i den kommun vi nu befinner oss i. Men om vi flyttar oss utanför Stockholm märker vi att läget är betydligt bättre i flera kranskommuner. Kommunernas bedömning stöds också av socialstyrelsens senaste siffror, som visar att vi hyggligt klarar av att uppnå målet, detta trots den glädjande missen i prognosen från 1985, dvs. att vi kommer att ha 60 000 fler förskolebarn 1992 än beräknat. Emot detta står den utbyggda föräldraförsäkringen som förmodligen kommer att lätta på efterfrågetrycket. Det som försvårar situationen är som vi alla vet bristen på utbildad personal, inte minst i storstadsområdena. För att lösa de återstående problemen krävs konkreta och målinriktade åtgärder. Vad är det då som seglar upp som lösningen på alla problem inom barnomsorgen? Ja, förutom alla tänkbara alternativ är det Uppsalamodellen. Vem vill ha den? Föräldrarna? De redan etablerade dagbarnvårdarna? Hittills har jag bara hört politiker tala om Uppsalamodellen. Löser den bristen på barnomsorg? Underlättas rekryteringen av dagbarnvårdare? Erfarenheter från kommuner som prövat modellen visar att så inte är fallet. De allra flesta kvinnor vill tillbaka till sina jobb när barnledigheten är slut. Skall modellen fungera måste man ta till andra metoder. I ett av TV:s magasinsprogram nyligen framkom att en av Stockholms kranskommuner tänkte koppla införandet av Uppsalamodellen med en kraftig avgiftshöjning på daghemmen. Så var det med den valfriheten! Här om inte förr avslöjas vad det egentligen handlar om: Borgerlig familjepolitik i ny förpackning, i förlängningen vårdnadsbidrag. Steget till att av ”rättviseskäl” ge alla barnfamiljer betalt för sina förskolebarn är inte långt, och det måste alla seriösa debattörer av det här förslaget vara medvetna om. Dessutom tycks det som om ett viktigt faktum gått mo dellanhängarna förbi, om de nu tänkt sig hitta en enkel och billig lösning. Alla barn som inte finns på daghem har rätt till öppen förskoleverksamhet och från fyra år till deltidsgruppsverksamhet, och till det behövs både lokaler och utbildad personal. Det finns trots allt en god sak med diskussionen om Uppsalamodellen. Familjedaghemmen har fått stor uppmärksamhet, och det behövs, för de är ett viktigt komplement till daghem och fritidshem. Dagbarnvårdaryrket måste erkännas som ett yrke som kräver fortbildning, gruppverksamhet i arbetslag osv. och en bra lön baserad på en fast tjänst i kommunens barnomsorg. Flera kommuner har nu börjat tillämpa tillägg för småbarn utifrån samma filosofi, som innebär att personaltätheten på daghem är högre om där finns små barn. Det är en orimlighet att arbete och lön skall vara beroende av den egna privata familjesituationen, enligt Uppsalamodellen. Vilken annan yrkesgrupp skulle acceptera ett sådant förhållande? Nej, som jag sade förut, det behövs konkreta och målinriktade åtgärder, och vi vet att personalsituationen inverkar på både den kommunala och den alternativa barnomsorgens utveckling och möjligheter att växa sig större. Krav som ställts av Socialdemokratiska kvinnoförbundet är för det första att det sker en utökning av antalet utbildningsplatser inom barnomsorgsutbildningarna. Det ser vi som helt nödvändigt. För det andra måste synen på barnomsorgsyrkena omvärderas och statusen höjas genom positiva signaler från oss förtroendevalda på olika nivåer, från förvaltningsledningar osv., genom fortbildning, bättre anställningsvillkor och löneutveckling. Frågan om lagstiftning rycker också närmare i den här debatten. Jag började med att säga att dagens barnomsorgsdebatt är märklig, och det är den på mer än ett sätt. Vi pratar väldigt litet om barnen, trots att det faktiskt är barnen som det handlar om. Riksdagens beslut 1985 om fullt utbyggd barnomsorg var ändå ett riktmärke, för det beslutet grundades på goda kunskaper och erfarenheter om barn, föräldrar och ett samhälle i förändring, där en bra omsorg är en omistlig del för barnens emotionella, sociala och intellektuella utveckling. Barn med särskilda behov är en annan viktig grupp att ge god omvårdnad, stimulans och trygghet som komplement till hemmen. Det här är en rättighet som skall komma alla barn till del. I takt med att den kommunala barnomsorgen byggs ut har allt fler ”LO-barn” kommit in i verksamheten, och det förändrade statsbidragssystemet har stimulerat till längre öppethållande och nattomsorg för barn till föräldrar med obekväma arbetstider. Nu höjs rösten för ett lössläppt statsbidrag, och då står vi inför en helt ny situation med stor risk att de kommersiella krafterna släpps loss. Då handlar det inte längre om barnen, och det kommer vi socialdemokrater aldrig att acceptera.

Herr talman! Jag tycker att socialdemokraterna försöker trolla bort vad den här debatten egentligen handlar om. Sverige stannar, om vi inte har en fungerande barnomsorg och en fungerande äldreomsorg. Sveriges kvinnor fastnar i en kvinnofälla, för det är framför allt kvinnors tillvaro det gäller. Och barn far illa när föräldrarna inte har en bra tillvaro. Socialdemokraterna för en kvinnooch familjefientlig politik, och jag vet att det oroar inom de egna leden. Det framgår bl.a. av LO:s tidning häromveckan. Dagens situation leder till en segregation, just det som socialdemokraterna är så emot. Det blir en segregation på så sätt att vissa drar en vinstlott och får barnomsorg för skattepengarna, medan andra drar en nitlott och får betala sin skatt men inte får tillgång till barnomsorg med samhällets stöd. Det är också ett slöseri med samhällets resurser. Dagens unga föräldrar är välutbildade. Samhället har lagt ner stora resurser på att de skall bli väl utbildade, men vi tar inte vara på den utbildningen när vi inte kan sörja för en bra barnomsorg. Alltför många som skulle kunna vara ute i hälsooch sjukvården, i socialtjänsten, i narkomanvården, i barnomsorgen, i många olika yrken kan inte komma ut i de yrkena därför att de inte har valfrihet när det gäller barnomsorgen. Det var väl främst Jan Andersson som påstod att det inte skulle finnas idéer hos folkpartiet. Jo, det finns massor av idéer. Problemet är ju att vi inte får förverkliga dem inom den kommunala barnomsorgens ram med statsbidrag. Vi har förespråkat trefamiljssystem, Uppsalamodellen — som ju en del socialdemokrater stöder —, producentkooperativ, daghem mindre än åtta timmar, Pysslingen, daghem i svenska kyrkans regi och inte minst den barnomsorgsform som Birgit Friggebo tog upp här nyss. Det är de här olika varianterna som vi vill ha in som också skall ha statsbidrag, så att det blir en rättvis fördelning och det skapas en valfrihet för alla. Föräldrar vill att deras barn skall få det så bra som möjligt, och den oro som ibland har yppats att vi skulle få dåliga barnomsorgsformer om vi fick många olika alternativ tror jag inte på. Föräldrar kommer att välja bort de dåliga alternativen till förmån för de goda. Jag är övertygad om att då kommer barnomsorgen att utvecklas och att det blir mera stimulerande för den personal som arbetar inom barnomsorgen att göra sitt allra bästa för att ta vara på de möjligheter som finns. Den stora frågan som unga föräldrar och blivande föräldrar ställer sig är: Kommer jag att få möjlighet till barnomsorg om jag föder ett barn nu? En del vågar sig inte på att starta en familj, andra finner att det är lika bra att skaffa en väldigt stor familj inom en kort tidsrymd därför att det inte finns någon barnomsorg. Jag tycker inte att familjeplanering skall utgå ifrån vilken möjlighet till barnomsorg som finns utan från familjens egna önskemål om när man känner sig mogen för att bilda familj med barn. Så jag vill fråga Bengt Lindqvist: Hur tänker sig regeringen att på det år som återstår tills vi skall ha full behovstäckning skapa barnomsorg åt alla, 1991 alltså? Det är en stor fråga, en familjefråga, en kvinnofråga, en barnfråga, en rättvisefråga. Jag tror inte att dagens unga föräldrar och dagens moroch farföräldrar kommer att tiga still om inte det här löftet infrias 1991.

Herr talman! Miljöpartiet de gröna vill att man satsar mer på barnen. Vi vill först och främst ha sex timmars arbetsdag för att hinna med våra sociala relationer även inom familjen. Det klarar man inte om man är småbarnsförälder och arbetar åtta timmar om dagen. Den tid som vi arbetar måste vi ändå ha barnpassning, och då skall det finnas många varianter både i offentlig och i privat regi. Men det måste vara hög kvalitet på omsorgen. Vi får inte i brist på pengar ha för stora grupper. Det måste vara bra lokaler utan damm och utan mögel, och det måste vara duktigt folk som passar barnen. Vi är positiva till Uppsalamodellen. Man skall kunna vara dagbarnvårdare även av eget barn. Jag håller med Bengt Lindqvist om att privat barnomsorg inte skall drivas i uppenbart vinstsyfte. Det tycker inte heller vi om. Men det får gärna finnas personaldrivna daghem och kooperativa daghem i olika former, t.ex. där de boende i ett område sluter sig samman. Det kan vara i kyrklig regi och på många andra sätt. Låt oss lägga ned lika mycket pengar på barnen som vi gör på konferensverksamheten. Tänk på alla pengar som vi lägger ned på konferenshotell, kursgivare, kursmaterial, tjänstledighet, resor och traktamenten! Nej, i Sverige är vi snåla mot barnen, tycker jag. Då handlar det om låglöneyrken, stora barngrupper och, som sagt, mögliga lokaler och trista lekplatser i förhållande till vuxenvärldens konferenslekplatser. Vi måste satsa på god kvalitet i många variationer till alla barn. Jag hoppas Bengt Lindqvist håller med mig — vad skulle han annat kunna göra?

Herr talman! Det är tacknämligt att det finns någon form av ambition att informera ifrån regeringens sida om detta ödesmättade skeende. Jag undrar dock ibland hur många av de ungdomar som i framtiden skall leva i ett Sverige som präglas av EG, EES, Cassis de Dijon eller acquis communautaire som har en riktig chans att få veta vad det handlar om. Därför vill jag ställa några kompletterande frågor. Jag skall först ta upp acquis communautaire. Hur många EG-lagar räknar statsrådet med att den svenska riksdagen under en kort period måste tröska igenom och anta, för att regeringens målsättning skall uppnås? Enligt de uppgifter jag har fått handlar det om hundratals eller kanske tusentals EG lagar som Sverige måste anpassa sig till för att det här skall gå att genomföra så som regeringen har tänkt sig.

Herr talman! Tack för informationen, fru statsråd. Regeringen opererar i det här mycket viktiga uppdraget inom ramen för ett befullmäktigande som har lämnats av riksdagen genom det nu så ofta diskuterade och behandlade integrationsbeslutet från utrikesutskottet. Inom ramen för det uppdraget opererar nu regeringen i samråd med riksdagens EFTA-delegation och utrikesnämnden och med allsköns bakgrundsinformation. I detta sammanhang vill jag särskilt uppmärksamma två frågeställningar. Den ena gäller det som Per Gahrton var inne på, nämligen grundlagsfrågan. Vi vet att den är viktig. Vi vet att den kommer, eller möjligen kommer, att bli av avgörande betydelse för handläggningsformerna i riksdagen. Jag vill därför hemställa om att statsrådet skall säga något om hur riksdagen kommer att bli informerad om de överväganden som regeringen gör i grundlagsfrågan. Det är mycket viktigt att riksdagens partier och ledamöter i mycket god tid kan ta egen ställning i denna fråga. Regeringen måste därför se till att vi får information tidigt, tydligt och grundligt. Min andra fråga gäller det som i den här diskussionen har kallats för smärtgränsfrågan. I den blivande avtalslösningen förutser man ett krav på balans och på medinflytande och ett krav på att vår självständighet skall observeras och ges en fullvärdig roll. Det är en politisk fråga. Var går gränsen för den fulla balansen? Överskrider vi möjligen den? På vilket sätt avser regeringen att se till att den politiska diskussionen i den frågan kommer i gång i tillräck ligt god tid för att partierna här i riksdagen skall få säga sin mening om vad som pågår i den känsliga frågan?
Herr talman! Jag vill fråga statsrådet Anita Gradin vad som händer om ett land inte följer de beslut som har fattats inom EG och EFTA. Vilka former av repressalier kommer det felande landet att utsättas för?

Herr talman! Jag fick inget svar på min fråga. Jag kan ställa den en gång till. Om ett land inte följer vad som har beslutats inom EG/EFTA, vilken form av repressalier kommer då det felande landet att utsättas för?

Herr talman! Den debatt vi nu för om barnomsorgen är både intressant och viktig. Den kommer vid ett tillfälle när vi måste bestämma oss för vilka åtgärder vi skall vidta för att nå målet full behovstäckning 1991. Det är viktigt att nu inventera olika möjligheter. Vi är inne i slutspurten. Huvudfrågan är faktiskt inte vilka alternativ som finns utan hur vi skall få fram de resurser som behövs för att nå målet 1991. Vad gör då de borgerliga? Jo, de talar allt intensivare om alternativen, som om dessa var lösningen, som om de skulle trolla fram de resurser vi behöver och leda oss fram till full behovstäckning. Det är naturligtvis inte riktigt. Man kan också fråga sig varför de borgerliga gör detta. Det finns en mycket enkel förklaring till det, herr talman. De gör det för att dölja den egna politiken i dess helhet på detta område. Vad innebär då den? I våras ville regeringen höja statsbidraget kraftigt, till stöd för utbyggnaden av barnomsorgen. 900 miljoner lades till de ca 10 miljarder som fanns. Alla de borgerliga partierna röstade nej till denna oerhört angelägna resursförstärkning. Nu kommer den ändå till stånd tack vare en majoritet bestående av socialdemokraterna och vpk. De borgerliga har sagt nej till utbyggnaden av föräldraförsäkringen. Det är delvis en annan fråga, som handlar om att ge föräldrarna möjlighet att vara hemma med sina små barn. Men den är också en viktig faktor när det gäller möjligheterna att klara utbyggnadsmålet full behovstäckning 1991. En utbyggnad av föräldraförsäkringen skulle givetvis minska trycket på barnomsorg för de små barnen. De borgerliga föreslår en oerhörd nedskärning av statsbidraget till barnomsorgen för att finansiera sitt vårdnadsbidrag. Undra på att de borgerliga partierna vill försöka komma ifrån den diskussionen och maskera den brist på resurser som den borgerliga politiken leder till! Om man lägger samman dessa delar blir det självklart att en borgerlig politik aldrig skulle kunna leda till att vi nådde målet full behovstäckning 1991, med sådana enorma nedskärningar och försämringar som direkt påverkar resurserna för utbyggnaden. Herr talman! Varför är vi socialdemokrater emot kommersiellt motiverad och bedriven barnomsorg? Det finns egentligen många svar på den viktiga frågan. Den främsta anledningen är naturligtvis att vi månar om barnen. Barnen är en viktig resurs. Vad som händer med barnen, hur de har det är oerhört viktigt. Det tror jag i och för sig att det är för oss allihop. Men det är effekten på barnens uppväxtvillkor som är det allra viktigaste motivet för oss att säga nej. Deras behov bör vara en gemensam angelägenhet för oss alla, som vi klarar av inom ramen för de gemensamma åtaganden vi gör inom den offentliga sektorn. Vi vet i dag att affärsdriven barnomsorg skulle segregera, skikta barnen socialt och ekonomiskt. Vi har övertygande bevis på detta från erfarenheterna utomlands. Det behöver vi inte själva experimentera med. Affärsintressena plockar russinen ur kakan, och det skulle vara mycket svårt att med olika regler försöka hindra detta från att ske. Det leder ofrånkomligen till en sådan segregation som vi har varnat för. Dessutom vill jag säga att spåren förskräcker. Vad gör de borgerliga när de har makten, i varje fall i vissa, betydande kommuner? Jo, de stryper utbyggnaden av den form av barnomsorg som föräldrarna egentligen vill ta, nämligen daghemsplatser, och tvingar dem att acceptera andra alternativ. Så har skett i Malmö under den period då borgarna hade makten. Det skedde även med olika medel i Uppsala, Linköping och Lund. Och det är klart att det inte ökar vårt förtroende när det gäller att införa ytterligare alternativ i barnomsorgen. Dessutom finns det inte, herr talman, enligt min uppfattning någon stark föräldraopinion för kommersiell barnomsorg, och det finns inte heller någon stark opinion bland personalen inom svensk förskola för att starta eget. Det är klart att det finns enskilda förskollärare som skulle vilja göra det, men någon större och bredare opinion har jag inte märkt i detta avseende. För att nå målet om full behovstäckning 1991 handlar det om resurser. Om vi bara får fram resurserna kan kommunerna säkert från sina utgångspunkter förverkliga detta mål inom de ramar som vi nu har satt upp och som innebär att man värnar barnens sociala ställning. Regeringen har utökat statsbidragen med ytterligare 900 milj.kr., möjligen måste ytterligare insatser tillföras från statens sida under slutresans gång. Men nu är det kommunerna som i första hand har ansvaret för att prioritera så att målet om full behovstäckning 1991 nås.

Herr talman! Jag vill först konstatera att Berith Eriksson i vpk inte har nåtts av vare sig glasnost eller perestrojka. Enligt vpk skall det inte finnas någon valfrihet när det gäller barnomsorgen. Dessutom sade Berith Eriksson att vi i centern anser att den bästa vägen är att privatisera. Det har vi inte sagt. Vi i centern ser ingen motsättning mellan kommunala och privata alternativ. Men det blir en dålig barnomsorg om man förbjuder alternativ. Helheten vinner på om man låter många blommor blomma. Den historieskrivning som Jan Andersson gjorde var inte riktig. Det dröjde ända till mitten av 80-talet, innan socialdemokraterna sade ja till föräldrakooperativ. Dessförinnan var socialdemokraterna hårdnackade motståndare till varje alternativ. Socialdemokraterna motsatte sig föräldrakooperativ med samma frenesi som de nu motsätter sig vårdnadsbidrag, Uppsalamodellen och privata alternativ över huvud taget. Framför allt Bengt Lindqvist säger att de borgerliga stryper barnomsorgen, att det inte finns någon opinion för alternativ och att alla vill ha kommunal barnomsorg. Men man vet ju inte hur många som skulle välja det ena eller det andra, eftersom människor inte känner till möjligheten att välja alternativ. Ett sådant påstående som Bengt Lindqvist här gör sig skyldig till är nästan i samma klass som när man tidigare i kommunistländerna, vilket knappast sker längre, försvarade det faktum att det fanns bara ett parti genom att peka på att 99,99 96 valde det alternativet. Det som sker i Östeuropa i dag visar att sådana förmyndarresonemang genomskådas. Vi har helt nyligen påmints om att det i dag i Sverige på många områden sker en anpassning till Europaförhållanden. Ökade alternativ i barnomsorgen, där föräldrarnas rätt att välja former för barnomsorg beaktas, skulle också innebära en viktig anpassning till Europaförhållandena. Beträffande Uppsalamodellen, som Maj-Inger Klingvall ägnade så lång tid åt att gå emot, vill jag säga följande. Om man följer den linje som socialdemokraterna förespråkar kan följande märkliga situation inträffa. Om två dagbarnvårdare som är grannar och har egna små barn byter barn på dagarna är barnen statsbidragsberättigade, men de är det inte om de ingår i den egna förälderns barngrupp. Detta är ingenting annat än en förmyndarmentalitet som måste bekämpas. Det är många även inom socialdemokratins egna led som är kritiska mot detta. T.ex. ute i kommunerna och i den socialdemokratiska pressen fördöms de socialdemokratiska fördomarna i detta avseende på barnomsorgsområdet. Om jag får tillfälle återkommer jag till det som Bengt Lindqvist sade om skiktning av barnen.

Herr talman! Jag tycker att Bengt Lindqvist försöker fly bort från dagens verklighet. 1991 är nästa år, och det är fråga om hur det mål som riksdagen har beslutat om, att alla barn skall ha rätt till en omsorgsplats, skall kunna uppnås. Han säger att de borgerliga partierna nu försöker fly från det hela genom att tala om alternativ när det i själva verket handlar om resurser. Det förvånar mig att Bengt Lindqvist inte förstår att dessa två saker hänger samman. Jag redovisade i mitt tidigare anförande ett alternativ inom den offentliga sektorn som är helt finansierat inom den offentliga sektorn, som drivs av Lunds kommun och som i mycket hög grad handlar om resurser. Föräldrarna betalar en lägre avgift, men trots detta är detta alternativ billigare för kommunen. En mindre personal är anställd. Och personalen är bättre utbildad än personalen i vanlig barnomsorg. Detta alternativ ger alltså positiva effekter på alla håll. Det är i detta sammanhang fråga om huruvida alternativen kommer in, oavsett om de är helkommunala eller om de drivs i enskild eller privat regi. Man måste låta tusen blommor blomma, ha olika försöksverksamheter, vilket också påverkar resursanvändningen. Personalen är en trång sektor, och det talas mycket om att mer personal skall utbildas. Men hur vore det om man försökte använda den personal som redan är utbildad och att låta dessa människor få utveckla sina arbeten? Då kanske de som har flytt från barnomsorgen kommer tillbaka. När förskolan Arken i Lund skulle rekrytera förskollärare sökte människor från Stockholm och från Kalmar för att komma just till denna försöksverksamhet. Dessa människor gjorde alltså stora privata uppoffringar i sitt boende för att få utveckla och använda den utbildning som de hade fått som förskollärare. Det sägs att någon kommersiellt motiverad verksamhet inte får förekomma. Sanningen i Sverige är ju den att nästan all verksamhet är kommersiellt motiverad i den meningen att man skall leva på den, att man skall kunna ta ut lön ur den och att de flesta verksamheter går med vinst. Det brukar vara en bra mätare på att verksamheten drivs bra. Men vi skall naturligtvis ha ett gemensamt ansvar för barnomsorgen genom en gemensam finansiering. Och det är ju i detta sammanhang som socialdemokraterna sätter stopp. De säger att viss barnomsorg inte skall finansieras gemensamt utan att den skall vara helprivat. Jag vill att Bengt Lindqvist kommenterar följande: gemensam finansiering, gemensamt ansvar och att låta tusen blommor blomma inkl. Arken i Lund.

Herr talman! Alternativen ger inte resurser, säger statsrådet när det gäller barnomsorgen. Det är möjligt att så är fallet. Men vad han inte talar om är att alternativen kanske ger en rättvisare fördelning av nuvarande resurser. Man kan nämligen inte med fog påstå att det i dag är de som bäst behöver resurserna som får ta del av dem. När det gäller föräldraförsäkringen är det de som har höga inkomster som får ut mest av den. Beträffande barnomsorgen är det de heltidsarbetande som får mest. Och de som bor i en kommun med bra barnomsorg har en vinstlott i sin hand. Den familj som inte har det alternativ till barnomsorg som vi från oppositionens sida anser skall finnas får inget ekonomiskt stöd för att vårda sina barn. Vi tror och vet att både barn och föräldrar som vill välja andra alternativ skulle må betydligt bättre. I dag står de ofta helt utanför och har inte alls samma möjlighet som de som så att säga finns med i systemet. Det är en orättvis fördelning av resurserna, något som vi inte ställer upp på. Socialdemokraterna påstår att de har varit med på de alternativ som i dag finns. Man behöver bara gå tillbaka till riksdagsprotokollen för att se det hårdnackade motstånd som vi haft under tidigare år när vi har fört fram dessa alternativ. Det är i dag, när man inser att man inte klarar av barnomsorgsutbyggnaden, som man har öppnat möjligheter för alternativ. Jag tror i och för sig inte att socialdemokraterna i själ och hjärta ser positivt på dessa alternativ utan har blivit tvingade till det i dag. Med vår politik skulle man ha kunnat lösa barnomsorgsproblemen på ett betydligt smidigare och för föräldrar och barn bättre sätt, men socialdemokraterna vågar inte ge dem chansen. Det är samhället som vet bäst och skall styra föräldrarnas val. Det säger vi nej till.

Herr talman! Jag tycker inte att statsrådet Lindqvist verkar så intresserad av att besvara våra frågor. Jag fick inte ut så mycket av svaren, men mer kanske kommer senare. Bengt Lindqvist ägnade sig mest åt att kritisera de borgerliga för att de inte tycker som socialdemokraterna. Det är inte precis någonting nytt. När det gäller vårdnadsbidraget behöver vi verkligen inte kamouflera, utan vi kommer att driva frågan vidare, därför att vårdnadsbidraget ökar valmöjligheterna. Men Bengt Lindqvist vill, med motivet att det endast är politiker som skall bestämma över statens stöd, åderlåta kommunen på pengar. Vi har en annan inställning och vi vill ge en del av pengarna direkt till föräldrarna så att föräldrarna med pengarna i sin hand kan gå till ett kommunalt daghem eller välja andra alternativ. Har man en sådan åsikt kommer vi till en annan ställning i den här diskussionen. Sedan till detta med vinstsyfte. Inte tycker jag att jag fick något särskilt bra svar, varken från Bengt Lindqvist eller från andra socialdemokratiska talare i debatten. När de försökte förklara vinstsyftet började de tala om kommersiella krafter och nämnde för säkerhets skull Electrolux, därför att det blev litet laddat på det sättet. Men någon riktig förklaring fick jag i alla fall inte. Bengt Lindqvist säger att det viktigaste är att man månar om barnen. Det kan tydligen bara kommunen, det allmänna, göra. I mitt första anförande betonade jag att det skall finnas många alternativ, och vi ställer vissa kvalitetskrav på dessa alternativ. Det är inte bara de kommunala alternativen, utan även andra, som kan ge god kvalitet. Det visar på en misstro mot människor när man säger att man inte vill ha privata initiativ. Man misstror människors engagemang, intresse och kunskaper. Det säger mycket om den socialdemokratiska politiken, för detta kommer ofta fram. Kjell-Olof Feldt sade att det behövs krafttag för att komma till rätta med problemen inom barnomsorgen. Han sade att privata daghem måste bli ett alternativ. Har han fel? Regeringen kan väl inte gå ut med dubbla budskap och tro att den blir trovärdig. Det sägs att personaldrivna daghem befinner sig i gränslandet. Det är dags nu att rätta till saken och ställa dem på den rätta sidan av gränsen. Bengt Lindqvist sade att det inte finns någon bred opinion för personaldrivna daghem. Men har Bengt Lindqvist frågat? Jag har träffat många förskollärare som vill utveckla sina idéer. Det är inte meningen att de skall överta den kommunala verksamheten, utan det skall vara ett komplement.

Herr talman! Förutom att privata alternativ medverkar till en segregering av barnen vill jag ta fram någonting annat. För några år sedan utnämnde Metalls ordförande Leif Blomberg den offentliga sektorn till en gökunge, som trängde andra ur boet och hotade att äta upp morsan. Men den verkliga gökungen är faktiskt den privata tjänstesektorn. Under 80-talet har de offentliga tjänsternas andel av BNP minskat från 25 till 22,5 26, vilket motsvarar lönekostnader för 150 000 offentligt anställda, eller 25 miljarder. Samtidigt har den privata tjänstesektorn ökat. Dess andel av BNP har under 80 talet ökat från 37 till 40 96, vilket motsvarar 30 miljarder kronor. Den privata gökungen är dessutom väldigt dyr. Som skattebetalare fick vi 1987 betala 200 miljarder för de offentliga tjänsterna. Som konsument av den privata tjänsteproduktionen fick vi betala 350 miljarder. Ändå är antalet anställda inom privat och inom offentlig verksamhet ungefär lika stort. Den viktigaste orsaken till skillnaden är vinstintresset på den privata sidan. En del vill på fullt allvar hävda att 1,5 miljoner privatanställda är så mycket mer effektiva än 1,4 miljoner offentligt anställda, att värdet på den privata sidan verkligen är nästan dubbelt så stort. Det är mot denna bakgrund som jag inte vill ha privat barnomsorg. Jag tror att man får mer bra barnomsorg om man slipper vinstdelen: Till Ulla Tillander vill jag till sist säga att vi säger ja till föräldrakooperativ som föräldrarna vill ha, men vi säger nej till föräldrakooperativ som föräldrarna har blivit tvingade ini. Vi säger också ja till Waldorfoch Montessorialternativ och andra pedagogiska försök inom barnomsorgen. Jag har själv lett ett försöksprojekt inom barnomsorgen.

Herr talman! Bengt Lindqvist har jag uppskattat mycket i andra sammanhang, men nu är han tydligen totalt död för verkligheten och beskyller oss på den borgerliga sidan för att vilja dölja vår egen politik. Gjorde vi det skulle vi inte stå här. Vi anser att med vår politik, med vårdnadsbidrag, får vi både stimulans och valfrihet. Vi lyssnar på människorna ute i samhället. Vi kommer med konkreta förslag. Vi envisas här med att presentera dem, därför att historien har visat att socialdemokraterna så småningom ger vika och anammar våra förslag. Skyffla inte över ansvaret till kommunerna. De bakbinds av de bestämmelser om statsbidrag som finns. Nu min fråga: Vilka resurser är det Bengt Lindqvist talar om, och vilka konkreta lösningar har Bengt Lindqvist för att tillgodose behoven till 1991? De svenska barnfamiljerna vill ha ett tydligt svar på den frågan. Tack!
Herr talman! Jag är varken pedagog eller lärare, men jag måste ändå inleda med att något kommentera ett inlägg i den här debatten för en stund sedan. Sverige är faktiskt mer än Stockholm och dess kranskommuner. Jag vill t.o.m. betona att en majoritet av svenska folket bor utanför Stockholm och dess kranskommuner — därmed torde Sveriges atlas i detta avseende vara korrigerad. Det finns i dag inom barnomsorgen en mycket stor brist. Man talar om en rågång mot kommersialismen. Herr talman! Vid en titt på mitt pass och mitt personbevis kan jag bara konstatera att jag inte längre är i fertil ålder. Jag kan alltså inte få några barn. Däremot kanske min dotter kan få barn. Jag tror inte att hon för ett ögonblick skulle bry sig om vem som äger ett visst daghem, utan det hon skulle bry sig om är hur detta daghem sköts. Det måste vara det viktiga för henne. Om hon fick välja mellan ett kommunalt och ett privat alternativ och det privata alternativet skulle visa sig vara dåligt, borde hon ha rätt att välja någonting annat. Men det är inte vi politiker här i riksdagen som skall säga: Detta får du inte lov att välja. I dag har vi inte pratat om barnen, utan vi har pratat förbi barnen. Vi har i dag kunnat höra en lovsång från riksdagens talarstol om hur bra barnomsorgen är runt om i Sverige. Men jag vill påstå att det inte är korrekt. Jag sade tidigare att vi nere i Malmö under den tid som gått sedan statistik i detta sammanhang började föras aldrig har haft så långa köer som vi har i dag. Att mot den bakgrunden ha mage att stå i riksdagens talarstol och säga att barnomsorgen fungerar i Sverige uppfattar jag som en argumentationsteknik som åtminstone jag inte vill acceptera. Jag skulle vilja fråga statsrådet Lindqvist: Vilket svar ger statsrådet till de föräldrar nere i Malmö — säkert gäller det också föräldrar i en hel del andra kommuner i Sverige — som ringer till socialförvaltningen och får beskedet att det inte finns någon plats inom barnomsorgen? Tjänstemannen i fråga säger indirekt: Du får anlita en dagmamma som arbetar svart. Skulle statsrådet Lindqvist då svara att vi kommer att ha en fullt utbyggd barnomsorg 1995? Men då går ju barnen i skola och behöver alltså inte längre någon plats inom barnomsorgen. Ett konkret svar från statsrådet skulle faktiskt vara klargörande.

Herr talman! Ulla Tillander har fel när hon säger att vi socialdemokrater före 1985 skulle ha varit motståndare till föräldrakooperativ. Fanns det inga socialdemokrater i Göteborgs kommun eller andra kommuner under den tid då föräldrakooperativen byggdes upp? Vad jag sade var att Göteborg åtminstone vid det tillfället hade minst 20 föräldrakooperativ. Göteborg var den kommun som hade största tätheten när det gäller sådana. Det var socialdemokraterna som styrde Göteborg, och så var det också i många andra kommuner som hade föräldrakooperativ. Det är naturligtvis svårt att besvara frågor som gäller enskilda fall. Ni i folkpartiet gör som vanligt — dvs. ni tar fram enskilda fall. Jag svarade så att säga med samma mynt. Men jag förstår att Birgit Friggebo inte kan svara för hur det förhåller sig med folkpartisterna i Helsingborg. Jag tycker alltså egentligen inte om den debatteknik som Birgit Friggebo, och ibland även folkpartiledaren, använder sig av. Er debatteknik gör det omöjligt att föra en debatt. Om jag inte missminner mig — jag har inte tillräckligt god kännedom om det enskilda fallet — har man inom borgerligheten i Lund haft idéer om att föreslå att barnomsorg dagtid skulle kosta mindre — det skulle vara någon form av ”happy hours”. Föräldrar som har behov av att nyttja barnomsorgen under en längre tid på dagen skulle alltså få betala mera — dessa föräldrar skulle vara hänvisade till en annan typ av barnomsorg. Vem missgynnas av ett sådant system? Jo, främst de som har de allra lägsta inkomsterna — t.ex. LO-familjerna. En sådan barnomsorg säger vi nej till. Dessutom är en sådan barnomsorg direkt dålig för barnen. Först skall man under morgontimmarna vara hänvisad till en barnomsorgsform och sedan skall man behöva gå till en annan. På eftermiddagen måste man välja ytterligare en annan barnomsorgsform. Den typen av barnomsorg — vilken har diskuterats i Lund — säger vi naturligtvis nej till. Vi gör det för barnens skull. När det gäller föräldraförsäkringen och vårdnadsbidraget var det rätt uppenbart i valrörelsen vad vårdnadsbidraget och det borgerliga förslaget stod för. Möjligheten att vara hemma för 41 kr. om dagen skulle inte bli en realitet för särskilt många. Det här förslaget innebar samtidigt en halvering av statsbidragen till barnomsorgen. Men då skulle situationen bli helt omöjlig. Man skulle inte kunna vara hemma, för man var ju ändå beroende av barnomsorg. Vidare skulle kommunerna omöjligen klara en utbyggnad av barnomsorgen. Det var således ett omöjligt förslag, och det insåg de flesta väljarna. Sedan vill jag säga några ord om förhållandena i Malmö, som Sten Andersson i Malmö berörde. Eftersom jag själv inte är från Malmö är det litet svårt för mig att säga något om den saken. Socialdemokraterna har styrt i Malmö sedan den 1 januari i år. Att det finns en stor brist inom barnomsorgen där beror på att all planering för ny barnomsorg upphörde under den tidigare majoriteten, som alltså hade att avgå till den 1 januari i år. Alla som har sysslat med kommunalpolitik vet att det tar betydligt längre tid än tre kvarts år att bygga ut barnomsorgen med nya platser. Men den stora skuldbördan får de bära som inte har planerat barnomsorgen — den barnomsorg som malmöborna i dag så väl skulle ha behövt. Så till detta med vinstintresset. Tror någon på allvar att man på t.ex. Electrolux är intresserad av att arbeta med barnomsorg för barnens skull? Det tror i varje fall inte jag. I stället tror jag att man betraktar barnomsorgen som en marknad bland alla andra. Vi har, som Bengt Lindqvist sade, många exempel från utlandet. Vi behöver inte experimentera. Framför allt för barnens skull skall vi låta bli att göra det — i synnerhet som det, som sagt, finns gott om erfarenheter av experiment gjorda utomlands.

Herr talman! Statsrådet Bengt Lindqvist kommenterade över huvud taget inte mitt inlägg. Jag frågar därför ännu en gång: Är det rimligt att inom konferensbranschen utbilda vuxenvärlden till den kostnad som gäller i dagens läge? När man jämför med barnomsorgens kostnader vad gäller löner, byggnader, byggnadernas kondition — mögel, damm etc. — och lekplatser är vi då inte snåla mot barnen i förhållande till de vuxna? Jag tycker att vi måste ha en barnomsorg där barnen inte blir allergiska. Det måste finnas många varianter. Men naturligtvis måste dessa vara godtagbara.
Herr talman! Jan Andersson får det att låta som om det var vårdnadsbidragsfrågan som var avgörande för valutgången i senaste valet och att valutgången skulle ses som ett stöd till dem som var mot vårdnadsbidrag. Men så kan man inte tolka en valutgång. Den beror på många samverkande faktorer. Vad som kan uppfattas som riktigt och lämpligt i ett skede kan människor uppfatta på ett helt annat sätt när de har större kunskaper och erfarenhet. Jag ställer mig alltså inte bakom Jan Anderssons tolkning. Tvärtom tror jag på den lösning som vi har förespråkat.

Herr talman! All den argumentation som de tre borgerliga partiernas företrädare här framför faller platt till marken i förhållande till målet att bygga ut barnomsorgen till full behovstäckning. Man vill ju inte vara med och skapa de resurser som behövs. Vad det är fråga om är alltså följande. Nej till 900 milj.kr. i ytterligare statsbidrag. Nej till en utbyggnad av föräldraförsäkringen — som säkert, med full effekt, skulle frigöra 20 000, 30 000 eller 35 000 platser. Sedan har vi också det som är så katastrofalt, nämligen nedskärningen av statsbidraget till barnomsorgen med 4 miljarder. Statsbidraget skall alltså minskas med 5 miljarder. Att då tro att man kan klara målet 1991 är ganska fantastiskt, som jag ser det. Jag skall i detta inlägg kommentera en del av de frågor som jag har fått, och jag vill börja med dagbarnvårdarna och den s.k. Uppsalamodellen. Diskussionen om dagbarnvårdarna och deras situation är mycket viktig, därför att familjedaghemmen behövs i framtiden. Det är då också viktigt att ta reda på vilka problemen är. De två frågor som i dag sysselsätter politikerna ute i kommunerna när det gäller dagbarnvårdarna är för det första vad man skall göra för att stoppa flykten av dagbarnvårdare från familjedaghemmen och för det andra om man kan använda dagbarnvårdarna ytterligare för att förkorta köerna. Jag vill hävda — samtidigt som jag påminner om att kommunerna har full frihet, vad staten anbelangar, att införa vilken modell de vill — att det bästa sättet att lösa båda dessa problem är att satsa på generella förbättringar av löner och anställningsvillkor för dagbarnvårdarna. Då underlättas både rekryteringen och möjligheterna att behålla dagbarnvårdarna. Vi skall komma ihåg att flykten från familjedaghemmen oftast har att göra med två saker, nämligen dels att de egna barnen nu är stora, dels att arbetsmarknaden gör det möjligt för dagmammorna att söka andra arbetsuppgifter. För den kategorin är Uppsalamodellen inte alls aktuell. Vi har dessutom av Berith Eriksson fått en helt förödande information om effekterna av Uppsalamodellen i Uppsala kommun. Den informationen be kräftar det mesta som jag vill säga, nämligen att det är en ineffektiv och dålig lösning när det gäller att klara uppgifterna inom familjedaghemsområdet. När det gäller Arken i Lund skildrade Birgit Friggebo landet Idyllien. Jag kan inte gå in på detaljer, men det lät mycket bra — utom på en punkt, där jag har fått reda på hur det faktiskt förhåller sig. Arken har öppet från kl. 7 till 17.30, och de som utnyttjar den långa tiden får betala normala avgifter. Man har också, som Jan Andersson alldeles riktigt säger, ett slags ”happy hour”-system. De som inte behöver ha sina barn där längre tid än mellan kl. 8 och 15 får kraftigt reducerade avgifter. De som har möjlighet och råd att ha barnen där under kort tid premieras alltså. Här finns den springande punkten i den socialdemokratiska kritiken av systemet i Lund, men jag reserverar mig för att det därutöver kan finnas andra invändningar mot den verksamhet som har beskrivits. Herr talman! Köerna i Malmö har aldrig varit längre, säger Sten Andersson i Malmö. Jan Andersson från Helsingborg svarade på ett mycket bra sätt på detta. Effekterna av att man låter bli att sätta i gång utbyggnad av vad slag det vara må kommer först efteråt, och det är just effekten av utebliven satsning som socialdemokraterna i Malmö nu får skörda frukterna av sedan de har tagit över efter de borgerliga. Ingrid Hemmingsson frågar om kvaliteten, och jag vill gärna hålla med om att det självfallet går att ställa upp regler och normer för mätbara kvaliteter avseende lokaler, utrustning, personaltäthet o.d. Men hur bär vi oss åt för att undvika den sociala segregation och sortering som jag är så rädd för? Hur ställer man krav på det? Hur hindrar man affärsintressen från att starta daghem i områden där det lönar sig bäst och från att undvika utbyggnad i områden där det är tyngst? Det är frågor av den typen som är utomordentligt svåra att besvara, och det är det som gör att jag vill beskriva det som ett socialt experiment med barnen att bedriva barnomsorg i vinstsyfte. Herr talman! Ingrid Hemmingsson ställde också frågan om jag verkligen har talat med personalen om alternativen. Föräldraopinionen mäts varje år i den stora SCB-undersökningen, och där har man möjlighet att ange om man är intresserad av alternativ barnomsorg. Det är en mycket liten procent som är det, som vi alla vet. När det gäller personalen har jag inte under de fyra år som jag har varit familjeminister i något sammanhang uppvaktats av en grupp personal som vill starta eget. Jag har också under de här åren haft åtskilliga kontakter med de olika fackliga föreningarna, och de har inte heller fört detta på tal. Jag vet att det finns enskilda förskollärare som vill starta eget, men vad jag sade var att det inte finns någon stark vare sig föräldraopinion eller personalopinion som vill starta alternativ barnomsorg som bedrivs i uppenbart vinstsyfte.

Herr talman! Först vill jag korrigera Bengt Lindqvist. Vi har inte velat dra ner på pengarna till barnomsorgen, utan vi vill skicka dem till föräldrarna så att de själva skall kunna använda dem till barnomsorg i stället för att kommunerna tar hand om dem. i Det är rätt intressant att höra på Jan Andersson, riksdagsman från Helsingborg och fyrstadskretsen, dit Lund hör. Jag har ganska utförligt beskrivit ett projekt som finns i verkligheten — det är inga planer eller diskussioner. Det är en förskola som är i drift, där man kan tala med personalen och med föräldrarna och se hur barnen mår. Jan Andersson är rädd för verkligheten, när han säger att folkpartiet alltid pekar ut saker och ting som finns och när han tycker att det är bättre att diskutera principer. Jag tycker att Jan Andersson, som bor i valkretsen, skall åka till Arken innan man har hunnit lägga ner verksamheten. Bengt Lindqvist borde också informera sig. Jag är förvånad över att han inte känner till denna verksamhet, som det har varit så oerhört mycket diskussioner om. Avgiften är lägre, därför att kostnaderna är lägre. Det innebär att just lågavlönade kan lämna sina barn i denna verksamhet och att de som vill kan minska sin arbetstid. Då sägs det att det sker en övervältring av kostnader på kommunen, så att de som har barn i andra dagis får betala detta. Det är inte sant. Trots att avgiften är lägre i Arken är det också billigare för kommunen. Det betyder att de som har barn i sådana här förskolor är med om att betala andras barnomsorg. Detta beror bl.a. på att man har en väl utarbetad pedagogik. Man använder bara förskollärare som är utbildade, och de får använda sin utbildning. Gå ut på andra barnstugor och fråga vad personalen säger! De svarar att de inte får använda sin utbildning. Här får man göra det, till nytta för barnen. Det talas här om ”happy hour” — som en jämförelse med krogar som serverar billig sprit före kl. 5. Jag skäms nästan för att delta i en sådan debatt med begåvat folk. Detta visar dessutom föraktet för människors valfrihet. De här föräldrarna har ju valt denna omsorg, och personalen har flyttat från Stockholm och Kalmar för att söka sig till verksamheten. Ni säger att ni inte bryr er om deras valfrihet — ”de tycker fel”. Det är oförskämt! Varför står ni här i talarstolen och talar om valfrihet gång på gång? När valfriheten verkligen finns ställer ni aldrig upp. Ni har misslyckats med att socialisera företagen — den tanken fick ni ge upp. Vi vet hur det ser ut i Sovjetunionen. Sanningen är att det här är den sista socialistiska utposten: Allt skall vara likriktat och finnas inom offentlig sektor.

Herr talman! När det gäller Arken i Lund vill jag hålla med Birgit Friggebo om att det är typiskt för socialdemokraterna att uttrycka sig så som Jan Andersson gör. Han sade att det inte är en bra modell i Lund, och då tillåter inte vi det. Och ”vi” är Partiet med stort P. Men tänk om de verkliga experterna på barnomsorg, föräldrarna, tycker att den modellen är bra — skall man inte då tillåta den? I fråga om detta med föräldrakooperativ sade Jan Andersson att visst var socialdemokraterna med på det. Ja, i vissa kommuner, t.ex. Göteborg. Upp salamodellen säger socialdemokraterna nu också ja till ute i kommunerna. Men här säger man med sin vanliga förmyndarmentalitet nej. Det sade man också så sent som i mitten av 80-talet till föräldrakooperativ. Bengt Lindqvist talar om att det egentligen skulle bli Idyllien med socialdemokratiska förslag. Som argument mot alternativ anför Bengt Lindqvist risken för ett skevt urval, för segregering, för en skiktning. Men ser man till verkligheten, så finner man att i städer som Malmö, Göteborg och Stockholm är stora områden nästan knivskarpt segregerade. Det slår igenom i barnomsorg och också i skolorna, och det trots att dessa samhälleliga serviceorgan inte är privatiserade. Roten till det onda ligger i en bostadspolitik som innebar att man på hårdhänt sätt och på kort tid byggde upp problemområden, som socialdemokraterna hade ansvaret för och som nu utgör ett stort bekymmer för samhället som helhet och för många av de människor som bor där. Brottslighet, vandalism, drogmissbruk och social misär — det är tyvärr de påtagliga verkningarna av den segregation i boendet som det misslyckade byggandet har åstadkommit. Att människor rycktes upp med rötterna och tvingades flytta till de stora koncentrationsområdena försvårade den sociala förankringen och det sociala nätverket. En alternativ barnomsorg — t.o.m. med ett visst vinstintresse — skulle, tror jag tvärtemot vad Bengt Lindqvist menar, kunna ha en socialt utjämnande effekt. Här står ord mot ord. Men gör då ett experiment, utvärdera det, och öppna de låsta positionerna! Fasta ideologiska låsningar av detta slag är ofta inte annat än fördomar. Sedan förstår jag att Bengt Lindqvist väljer att tala om allt möjligt sådant som inte ökar möjligheterna att nå full behovstäckning 1991. Bengt Lindqvists inlägg var egentligen i många stycken ganska avslöjande. Om man använder föräldraförsäkringen under de 18 månaderna för att man, som Bengt Lindqvist sade, då inte behöver plats i barnomsorgen, så blir ju den möjlighet som återstår för föräldrarna därefter att arbeta heltid, och då blir dagarna på daghem för många barn alltför långa. Vad har ni då att erbjuda t.ex. en ensamstående förälder annat än långa arbetsdagar och långa vistelsetider för barnen? Vårt förslag om vårdnadsbidrag ger mycket större möjlighet till valfrihet än ert förslag om en utbyggd föräldraförsäkring.

Herr talman! Jag tycker att det har framkommit av både Jan Anderssons och statsrådets inlägg att det egentliga skälet för att säga nej till privata initiativ är vad man anar vara hotet från Electrolux eller andra liknande företag. Jag tror att det förhåller sig så med det här hotet, att Electrolux inte är allvarligt intresserat av den här företagsamheten, då det inte ligger inom företagets område och då det absolut inte skulle vara så vinstgivande som det påstås här. Däremot tror jag att Electrolux kan ha ett annat intresse. Det råder brist på barnomsorgsplatser, och många av dem som arbetar där — och i alla andra större företag — har svårt att komma till arbetet, därför att man inte har någonstans att lämna barnen. Då har det tagits en del initiativ till företagsdag hem. De har tillkommit som en lösning, därför att de utlovade daghemsplatserna inte har kunnat åstadkommas. Detta tror jag är sanningen. När det gäller målet att bygga upp barnomsorgen, som Bengt Lindqvist påstår att vi saboterar här, är det faktiskt så att flera alternativ är en resurs — i motsats till vad Bengt Lindqvist tidigare sagt. De kanske inte är en resurs för politiker som har en annan ideologisk åsikt, men för familjen innebär de en resurs. Och det är ju familjen — barnen och föräldrarna — som vi här talar om och som utgör målgruppen. Med det krav som vi har, likvärdiga statsbidrag till alla alternativ, kommer man bra mycket närmare målet 1991. När det gäller kvalitet, sociala experiment osv. tror jag att Bengt Lindqvist glömde bort att föräldrarna faktiskt också kan säga vad de uppfattar som bra kvalitet. Det är inte alltid politiker som behöver komma och tala om detta. Socialdemokraternas och moderata samlingspartiets framtidsvision skiljer sig åt ganska mycket — det kan man konstatera efter den här debatten. Alternativ barnomsorg är för socialdemokraterna det alternativ som de själva bestämmer. Familjen skall underställas den socialdemokratiska ideologin. Man är inte villig att lyssna ett dugg, man sitter fast. Men vår framtidsvision är större möjligheter för föräldrar att bestämma hur de vill ordna för familjen. Som följd därav måste det bli ett mindre politiskt inflytande. Till sist är det ju faktiskt far och mor som skall bestämma, inte storebror.

Herr talman! När man har lyssnat på den debatt som i dag har ägt rum, får man uppfattningen att statsrådet sannerligen är skakad. Och det är bekymmersamt att han måste få stöd av en representant för ett parti, vars ideologi runt om i världen bara rämnar, nämligen vpk. Det är alltså det stöd Bengt Lindqvist får i dag i rikdagen. Han befinner sig på samma tunna — eller rättare sagt nattgamla — is som Jan Andersson från Helsingborg. Nu skall man vara sportslig och inte skjuta på sittande fågel — Jan Andersson har nu ingen replikrätt. Men jag skulle i alla fall vilja rekommendera honom att inte prata om Malmös dagiskö innan han har varit där nere och sett den i verkligheten. Den är faktiskt lång. Under valrörelsen sade man från socialdemokratin ingenting om att ett år efter valet skulle kön i Malmö av barn som söker dagisplats vara den största som vi någonsin haft. Det var ett uppenbart — jag skulle t.o.m. vilja säga medvetet — valsvek. När det gäller detta med vinningssyfte har jag sagt tidigare — och jag står faktiskt för det, herr statsråd — att jag inte tror att föräldrarna bekymrar sig så mycket för vem det är som bedriver barnomsorg. Om föräldrar tycker att en barnomsorgsform, även om den nu skulle vara privat, fungerar bra för deras barn, varför skall då vi sitta här i riksdagen och säga att det får ni som föräldrar inte lov att bestämma, det skall vi politiker göra? Jag trodde faktiskt, även om jag då kanske är väl naiv, att ansvaret för barnen i första hand borde ligga hos föräldrarna och inte hos centralistiska politiker i Sveriges riksdag. Det har sagts att Uppsalamodellen har sablats ner här i dag. Jag har tidigare, herr talman, talat om betongsocialisten Yngvesson nere i Malmö. Men t.o.m. herr Yngvesson anser nu att Uppsalamodellen tydligen är vad han måste stödja sig på för att kunna få en fungerande barnomsorg i Malmö. Herr talman! Låt oss komma därhän att vi får en barnomsorg i Sverige där föräldrarna själva får bestämma och där man slipper bli utsatt för pekpinnar från Sveriges riksdag eller från kommunala församlingar! Jag tillhör den kategori som ändå inbillar sig att föräldrarna bör ha — och skall ha — det största ansvaret för barnens uppfostran.

Herr talman! De borgerliga partierna anser tydligen att det skulle vara samhällsekonomiskt mycket lönsamt att låta tusen olika alternativ blomma — det är väl det man menar med de blommor man nämnt. Man skulle skapa ett slags konstlad marknad, där marknadskrafterna skall verka och sanera branschen. Hur blir det då på mindre orter? Vilka alternativ skulle det finnas där? På en ort där det finns underlag för endast ett daghem skulle man få finna sig i att betala för vad det kostar och vara nöjd med den kvalitet som bjuds. På daghem i kommunal regi har man ändå mycket större påverkansmöjligheter. Till Ingrid Hemmingsson vill jag säga att det förhållandet att personalen önskar få utveckla sina idéer inte är detsamma som att man vill driva privat verksamhet. Vidare vill jag säga att placering på företagsdaghem är en förmån som de anställda i företaget kan få. Vi har ännu inte riktigt lyckats avskaffa kopplingen mellan anställning och bostad. Sådana här kopplingar till anställningen gör att man när man slutar anställningen mister förmånen. Hur blir det om man vill byta arbete och kommer till ett företag som inte har något dagis? Så några ord till statsrådet i fråga om dagbarnvårdare. Dagbarnvårdare är ett dyrare alternativ för kommunerna, eftersom kommunerna får dubbla kostnader för samma barn på grund av att barn hos dagbarnvårdare har rätt att delta i förskoleverksamhet en del av dagen. Kommunen har lokalkostnader och personalkostnader för förskoleverksamheten och dessutom kostnader för dagbarnvårdaren. Det blir därför ett dyrare alternativ. Till sist några ord till Sten Andersson i Malmö som jag annars inte brukar bemöta när han uttrycker sig på det sätt som han gjort i denna debatt. Att barnomsorgen inte är fullt utbyggd i Malmö och inte heller i många andra kommuner beror på att det där suttit en hel massa gubbar, som i tid inte prioriterat barnomsorgen.

Herr talman! En kort kommentar till Birgit Friggebo. Hennes avslutande ord om barnomsorgen som den sista socialistiska utposten tar jag som exempel på en hög folkpartistisk debattnivå. Till Sten Andersson i Malmö vill jag säga att jag just på grund av att jag kommer från Östergötland ville modifiera den krisstämpel som framför allt Stockholm har fått. Barnomsorgen har två funktioner. För det första skall den stå för pedagogisk utvecklingsstimulans och tidig gruppsamvaro för alla barn, och för det andra skall den svara för en trygg tillsyn och omvårdnad för barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar och som därför har behov av tillsyn utanför hemmet. Dagbarnvårdarnas egna barn tillhör den första kategorin, och där för är Ulla Tillanders exempel om dagbarnvårdare som byter barn inte relevant. Uppsalamodellen löser inte de problem vi vill lösa. Det blir inte fler dagbarnvårdare om man inte hittar på något annat sätt, t.ex. chockhöjer dagisavgiften. Tvärtom riskerar vi en försämring. I min hemkommun Norrköping skulle en genomförd Uppsalamodell på ett bräde kosta 6,5 miljoner utan att vi skulle få en enda ny plats. Därigenom skulle vi få mindre resurser till den typ av åtgärder som behöver sättas in för att vi verkligen skall kunna rekrytera och behålla dagbarnvårdare. Jag tvingas konstatera att det är det gamla vanliga det handlar om: kvinnorna skall klara barnomsorgsproblemen genom att vara hemma och ta hand om sina egna barn och ytterligare några barn. För oss handlar den här debatten om bra barnomsorg, som skall komma alla barn till del efter föräldrarnas önskemål. Barnomsorg får aldrig bli en vara som saluförs på en marknad; barnen är alldeles för viktiga för det. Därför har vi i det socialdemokratiska kvinnoförbundet så envist drivit denna fråga under många år. Nu börjar vi äntligen se målsnöret, och vi tänker kämpa ända fram.

Herr talman! Först vill jag bara göra några korta kommentarer. Det är riktigt, Ulla Tillander, att vi har en ökande segregation i det svenska samhället. Den beror delvis på att vi inte har klarat att föra en tillräckligt stark socialpolitik och fördelningspolitik. Låt oss då för all del inte dra den motsatta slutsatsen och försämra och försvaga en sådan fast socialpolitik som bygger på rättvisans och jämlikhetens grund. Slutsatsen är naturligtvis att vi i det segregerade samhället inte skall vidta åtgärder som ytterligare spär på och ökar segregationen. Jag tycker att det var ett något cyniskt tal om den ensamståendes möjligheter att vara hemma med hjälp av det borgerliga vårdnadsbidraget på 41 kronor om dagen. Det ger inte så många just ensamstående stora möjligheter till att vara hemma, såvitt jag förstår. Herr talman! Nu gäller det slutspurten i en av den senare delen av 1900 talets viktigaste socialpolitiska frågor, nämligen att ge stöd åt familjerna med små barn. Det är ett stöd som bör både värna om barnens intressen och samtidigt ge möjlighet till ökad jämställdhet mellan män och kvinnor. I en sådan politik spelar barnomsorgen och utbyggnaden av barnomsorgen en alldeles central roll. Vi måste nu anstränga oss till det yttersta för att nå målet som riksdagen beslutade om 1985 om full behovstäckning fram till 1991. Uppgiften har blivit mer omfattande än vi trodde 1985. Det finns väsentligt många fler förskolebarn. Vi räknar med att det kommer att finnas 60 000 fler förskolebarn 1992 än vi trodde 1985. Det är väsentligt fler småbarnsmammor som nu är ute i arbete och som vill ut i arbete än vi trodde då. Vi har en överhettning i vissa delar av landet som ger oss svårigheter att rekrytera personal. Men det finns fortfarande möjligheter. Som har sagts tidigare i debatten är det ändå 80 70 av kommunstyrelserna i kommunerna som har sagt att de klarar av denna situation. Det är då bedömt utifrån de förutsättningar som föreligger 1989. Vi måste satsa för att nå målet. Regeringen har nu satt in ytterligare 900 milj.kr., men de borgerliga har sagt nej. Med den borgerliga politiken skulle vi aldrig nå fram till målet. Det innebär att vi skulle undandra ca 5 000 milj.kr. totalt från den kommunala utbyggnaden av barnomsorgen. Då går det inte. Nu måste kommunerna satsa under både 1990 och 1991. Jag tror att de flesta kommuner verkligen har reella möjligheter att klara detta. Herr talman! Svensk förskola är förmodligen världens bästa i flera olika avseenden, men också när det gäller det unika i att vi har en socialt sammanhållen förskola. Det är detta vi socialdemokrater är så rädda om. Vi slår vakt om förskolan på samma sätt som vi också vill slå vakt om skolan, dvs. för att ge barnen en social miljö att växa upp i och för att lära dem att arbeta tillsammans. Det tror vi är ett värde som alla barn i detta land har den största glädje av.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Bakgrunden till min fråga är att riksdagen under hösten 1988 fattade beslut om att Sverige skulle avveckla begränsningarna för lågprisimporten och säga upp multifiberavtalet. Det gjordes i samband med att GATT-förhandlingarna skulle starta. Som statsrådet säger är naturligtvis frihandel och återgång till normala GATT-regler till fördel för alla. Syftet med förhandlingarna var att man skulle försöka nå sådana förutsättningar. I det läget går Sverige ensidigt ut och förändrar situationen och beslutar om egna regler, utan att man vet vad som kommer att hända. Genom att handla på det sättet har vi inte heller stora möjligheter att påverka utvecklingen. Tekoindustrin har som industrigren, som jag ser det, en mycket stor betydelse i Sverige. Den sysselsätter ganska många människor, och den har regionalpolitiskt mycket stor betydelse inte minst för Sjuhäradsbygden. För konsumenten har tekoindustrin en mycket stor betydelse, genom att man kan köpa de kvalitetsvaror man behöver. Vi har ganska hårda regler när det gäller de färger och annat som man får använda. Synpunkter när det gäller allergier har ju kommit mer och mer i förgrunden. På det området är de svenska bestämmelserna betydligt hårdare än de som finns i andra länder. Jag tycker också att tekoindustrin är viktig ur beredskapssynpunkt, och inte minst har teko en kulturell bakgrund som är värd att slå vakt om. När vi nu släpper fri lågprisimporten kommer de svenska företagen att få mycket stora problem med konkurrensen. Vilka är det de konkurrerar med? De konkurrerar med företag i länder där man betalar låga eller inga löner alls och där människor arbetar i dåliga arbetsmiljöer. Det förekommer faktiskt också en hel del barnarbete. Jag hade för ett par dagar sedan en skolklass på besök. Eleverna var mycket indignerade över att vi i riksdagen ägnar så liten tanke åt att ungefär 50 miljoner barn ute i världen får arbeta under mycket dåliga förhållanden. Det förhållandet uppmuntrar vi ju på det här sättet. Sverige är en mycket liten marknad och kan inte svälja hela den här lågprisimporten. När nu EG inte förändrar sina regler är ju den marknaden fortfarande lika stängd som den varit tidigare, och då blir Sverige mer utsatt. Det är ett bekymmer för de svenska företagen och på sikt också för de svenska konsumenterna. Anita Gradin säger i sitt svar att motivet var att konsumenterna skulle få billigare varor och att den svenska ekonomin skulle tjäna på detta. Jag hörde att finansminister Feldt för ett par dagar sedan var ute och talade och att han sagt ungefär samma sak. Han sade att den svenska inflationen, som nu rakar i höjden, skulle klaras av med att vi får billigare kläder och billigare mat genom avreglering. Det är alltså tekoarbetarna och de svenska bönderna som skall få betala detta. Jag tycker inte det är en riktig politik, och jag tror dessutom inte att den är framgångsrik. Statsrådet säger att man har satsat mycket på tekoindustrin och t.o.m. att man har ökat den satsningen. Det är väl inte riktigt sant. Det man håller på med är ju att dra ner satsningarna på teko. Man har ökat branschprogrammet något, men samtidigt drar man ner äldrestödet och öppnar gränserna. Det är inte att öka satsningarna på teko. Men visst finns det satsningar, exempelvis Teko-Center. Det är en mycket bra sak, men den är bra bara under förutsättning att vi har svensk teko kvar. Har vi ingen svensk tekoindustri kvar är det ett slag i luften. Sedan till EG:s ställning i den här frågan. Statsrådet säger att det inte finns något som motiverar att Sverige ändrar ståndpunkt. Min fråga till statsrådet blir då: Har det inte framkommit kritik från EG och EG-länderna mot den svenska hållningen? Det borde det rimligen ha framkommit. Jag har hört sägas att det har framförts sådan kritik. Det framgår dock inte av svaret. Det skulle i så fall ha utgjort ett incitament för Sverige att fundera på om vi har gjort rätt. Statsrådet säger i svaret att det inte är möjligt att uttala sig om EG:s framtida tekopolitik. Ifrån EG:s sida har man väl ändå ganska klart talat om att man inte tänker ändra sin tekopolitik efter 1991, och de förhandlingar som nu pågår har inte heller gett något egentligt besked om att så skulle vara fal let. Detta skulle motivera att Sverige skulle fundera över om vi har gått en riktig väg. Man kanske kan spåra en viss tveksamhet i svaret när statsrådet säger att det inte finns någon anledning för Sverige att nu ändra sin politik. Det är möjligt att man med detta vill säga att det kanske kommer att finnas anledning senare. Om så är fallet tycker jag att man för en mycket kortsiktig politik. Om man först skall avveckla det här och sedan återinföra det, kommer man att få mycket stora bekymmer. Avslutningsvis skulle jag vilja ställa ett par frågor till statsrådet. Mot bakgrund av detta ”nu” undrar jag om man inom regeringen har funderingar eller rent av kontakter med EG som skulle innebära att vi kan se fram emot att man ändrar tankarna på avreglering som riksdagsbeslutet innebär, och att man kommer tillbaka till riksdagen med ett förslag om ändrade regler. Kan statsrådet med gott samvete säga att det inte har kommit någon kritik från EG? Jag tror nämligen att det har förekommit. Vad skulle statsrådet vilja ge för råd och besked till de tekoföretagare i Sjuhäradsbygden, Värmland och på andra håll i landet som inför denna situation är tveksamma om vad de skall göra och om de t.ex. vågar investera?

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Anledningen till frågan är den oro jag möter bland anställda och företagsledare vid tekoföretag inom min egen valkrets. Man är orolig och känner sig styvmoderligt behandlad. Med kraft hävdar man principen om lika villkor. Det har jag förståelse för. Jag talar om företaget Abeko i Årjäng i västra Värmland som tillverkar regnkläder. Det är ett företag som skulle ligga illa till och få svårigheter om det skulle bli ett alltför gynnsamt importklimat för andra länder som tillverkar liknande textilvaror. Herr talman! Statsrådets svar kan tolkas på olika sätt. Jag tolkar svaret välvilligt och hyser förhoppningen att man ifrån regeringshåll mycket noga följer frågan och dess fortsatta utveckling. Det råder inget tvivel om att tekoindustrin betyder mycket för många bygder och län. I motsats till Lennart Brunander vill jag säga att det utökade branschprogrammet är bra och betyder en hel del. Det bör i rättvisans namn sägas. Statsrådet säger att det i nuläget inte är möjligt att uttala sig med någon större säkerhet om EG:s framtida tekopolitik och att det i konsekvens därmed inte finns anledning att nu utforma en importbegränsningspolitik som överensstämmer med EG:s. Jag tolkar svaret så att om övriga EG-länder inkl. GATT-länderna hårdnackat skulle föra en ensidig och protektionistisk politik måste Sveriges förhandlare återupprepa kravet på att samma regler och samma förutsättningar skall gälla, dvs. konkurrens på lika villkor. Detta nu som finns i näst sista stycket i statsrådets skrivna svar kan möjligen välvilligt tolkas så som jag här har gett uttryck för. Kan statsrådet vidareutveckla den passusen i sitt avlämnade interpellationssvar?

Herr talman! Statsrådet Anita Gradin säger nu att svensk teko inte konkurrerar med lågprisländerna. Det stämmer när det gäller vissa produkter, men inte när det gäller många andra produkter. Det går att köpa både kostymer och annat från dessa länder till mycket låga priser. De svenska företagen har ingen chans att konkurrera med dem. Mot den bakgrunden skulle konsumentpriserna — och det har jag sagt tidigare — på just de produkterna kunna sänkas utan att man förändrar dessa regler. Det är ju inte u-länderna som tjänar de stora pengarna, utan det är mellanhänderna mellan dem som tillverkar produkterna i u-länderna och dem som säljer produkterna här som gör det. Anita Gradin säger att det inte har kommit någon kritik från EG. Jag får väl tro på statsrådet när hon säger det. Jag har inte några andra besked än de jag har fått. Anita Gradin går t.o.m. ännu längre och säger att man inom EG har sagt att det som Sverige gör är bra, eftersom det kan hjälpa EG. Min fråga är då: Offrar man svensk tekoindustri för att göra sig populär ute i världen hos dem som arbetar för frihandel? Det är alldeles klart att frihandel i sig är någonting att sträva efter. Men att Sverige öppnar sina gränser medan andra länder inte gör det är inte frihandel. Då utsätter vi oss för en risk som det inte finns anledning för oss att ta. Jag vill inte offra svensk teko för att göra det. Rimligtvis borde vi gå parallellt med andra länder. Vad händer om de ambitiösa förhandlingar som förs inom GATT inte går i lås? Om andra länder behåller sina importrestriktioner och vi inte har våra kvar, vad kommer då att hända? Det skulle jag vilja ha ett svar på från Anita Gradin. Statsrådet säger i sitt svar att branschprogrammet är så väldigt bra, och Magnus Persson håller med om att det är väldigt bra. De delar det innehåller är väl bra, men felet är att resurserna är tillgängliga mest för de stora företagen. De har en bra administration och kan uppfylla alla de krav som ställs på beskrivningar av vad som skall göras, medan de små företagen har svårt att tillgodogöra sig insatserna. Vi hade ett annat förslag från centerpartiet om utvecklingslån, som skulle ha varit likvärdigt i detta avseende. Det ville man inte anta. Det är de facto så att stödet till teko nu trappas ned i stället för att trappas upp. Jag skulle gärna vilja veta vad statsrådet har att säga om vad som händer ifall GATT-förhandlingarna inte går i lås, och andra länder har kvar sina restriktioner medan vi står utan restriktioner. Vad kommer då att hända?

Herr talman! Jag vill gärna erinra om att beslutet om att avskaffa de svenska tekorestriktionerna fattades av hänsyn till i första hand de svenska konsumenterna. Inte minst barnfamiljerna gör betydande vinster när dessa restriktioner upphävs. Man har räknat med att en familj med två barn förlorar ca 1 500 kr. om året på de bestämmelser som har gällt hittills. Beslutet fattades också av hänsyn till u-länderna och deras möjligheter att öka sin export och därigenom få den nödvändiga valutan för att komma vidare i sin industriella utveckling. Beslutet fattades dessutom med hänsyn till möjligheterna att öka viljan till frihandel. Den viljan är inte minst viktig i de GATT-förhandlingar som nu pågår. Beslutet fattades däremot inte av hänsyn till Europeiska gemenskapen eller som något försök till anpassning till EG. Det är dock bra att statsrådet i dag konstaterar att man i GATT uppskattar det beslut som riksdagen har fattat och att EG inte har några invändningar mot det. Jag instämmer varmt i statsrådets ambition att fullfölja det beslut om en avveckling av de svenska tekorestriktionerna som denna riksdag har fattat.

Herr talman! Statsrådet Anita Gradin återkommer till att frihandel är till fördel för alla. Jag håller med om det. Men det existerar ju ingen frihandel när Sverige ändrar sina regler och övriga länder inte gör det. Sverige är ett litet land med åtta miljoner människor och kan inte diktera villkor och få till stånd en frihandel genom att fatta egna beslut. Det kan vi möjligtvis göra i samarbete med andra, och då är det bra. Jag tycker inte att vi skall utradera eller försvåra möjligheterna för en bransch, i detta fall tekobranschen, genom att försöka gå före i denna utveckling. Anita Gradin säger att de svenska tekoföretagen, om de konkurrerar med lågprisländerna och deras produkter, får skylla sig själva. Nu ligger man inte så långt efter rent tekniskt i lågprisländerna. Där köper man precis samma maskiner till fabrikerna som de svenska företagarna. Man kan göra i stort sett samma saker. Men eftersom man i lågprisländerna har lägre kostnader — man betalar inte människorna som arbetar där så mycket, man tar inte hänsyn till miljön och dessutom använder man, som jag sade, barn i arbetet — kan man sälja till helt andra priser. Det är rimligt att vi ställer krav på lågprisländerna i de avseendena också om villkoren skall vara något så när rimliga. Statsrådet sade tidigare att exporten från Sverige ökar och tog det som ett exempel på att det går bra. Ja, exporten ökar, men den ökar inte bara därför att svensk tekoindustri producerar mer utan också därför att vi är ett genomgångsland för tekoprodukter. Detta kan bli ett bekymmer i vårt samarbete med EG, eftersom vi kan skapa problem för EG:s marknad på det sättet. Hadar Cars sade att det är hänsyn till konsumenterna och u-länderna som har gjort att man har fattat beslutet om att upphäva tekorestriktionerna. Jag vill nog påstå att fördelarna både för konsumenterna och för u-länderna är begränsade. Sveriges åtta miljoner invånare kan inte bidra särskilt mycket, i varje fall inte med vår andel av tekokonsumtionen, för att ge u-länderna så mycket mer jobb. Samtidigt tycker jag att vi skall ställa krav på dem bl.a. när det gäller arbetsmiljö, om vi skall göra på detta sätt. Tidigare har Anita Gradin och jag varit ganska överens om hur vi skall kunna trygga en bra utveckling för svensk tekonäring. Jag måste tyvärr konstatera att det numera är Hadar Cars och Anita Gradin som är överens.
Herr talman! Jag vill bara säga till herr Brunander att tanken att man i ett u-land skulle betala samma löner till sina anställda som i ett rikt industriland är ganska egendomlig. Om man kunde göra det, herr talman, vore det inte något u-land. Orsaken till att man i ett u-land inte kan betala sådana löner som vi har i Sverige eller ställa samma krav på anställningsförhållanden är just att man inte har någon liknande industriell utveckling. Låt u-länderna använda de konkurrensförutsättningar de har, nämligen bl.a. tillgången till bra och billig arbetskraft, för att långsiktigt skaffa sig de industriella förutsättningar vi har i Sverige. Jag vill erinra om att ett land som länge har varit utan restriktioner av det slag som vi skall avskaffa i Sverige nu är Schweiz. Schweiz har ändå en livskraftig tekoindustri. Och det är min varma förhoppning, som jag är säker på delas av statsrådet, att Sverige skall fortsätta att ha en fungerande, god och konkurrenskraftig tekoindustri. Slutligen, herr talman, eftersom ingen företrädare för moderata samlingspartiet är i salen tycker jag att vi bör erinra kammaren om att också moderata samlingspartiet intagit en position i den här frågan som långt mer påminner om den som är min, och som nu även har blivit Anita Gradins, än den som i kammaren i dag företräds av herr Brunander.

Herr talman! Moderaterna har naturligvis rätt att ha vilken åsikt de vill, och jag har rätt att kritisera moderater, folkpartister och socialdemokrater när de har åsikter som jag anser är felaktiga. Och i det här fallet anser jag att de har fel. Det finns mycket starka motiv för att se till att Sverige har en tekoindustri som fungerar. Detta är det primära motivet för mitt resonemang och mina krav. Hadar Cars säger att u-länderna inte kan betala lika mycket som vi. Självfallet kan de inte göra det. Men gapet är ju fantastiskt stort. Rimliga löner bör betalas till människor, och hänsyn bör tas till arbetsmiljö och andra miljöfaktorer. Det kan inte vara riktigt att vi i Sverige förbjuds att göra vissa saker samtidigt som man säger att vi kan ha nytta av sakerna, om de görs på något annat håll i världen. Jag kan inte se något moraliskt i detta. Vi iSverige måste också reagera mot att barnarbetskraft används i detta sammanhang. Men det glömmer Hadar Cars bort varje gång. Jag tycker att vi bör fundera litet över hur detta borde vara. Vi i Sverige, som är ett litet land, kan inte diktera hur världsmarknaden på tekoområdet skall se ut, men vi kan naturligtvis medverka till att få förbättringar till stånd, men det gör vi inte genom att radera ut vår egen industri.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Självfallet kan statsrådet bara svara för den svenska delen av integrationsarbetet. Men det heta spåret nu är EFTA-spåret, och då kan man inte komma bort från EFTA. Statsrådet talar om att frågorna som jag har ställt skulle ha som utgångspunkt att regeringen ägnar sig åt en smyganpassning. Statsrådet säger att regeringen strävar efter en så öppen och bred information som möjligt. Den bild som vi får av all denna information är att integrationen med EG är en ganska okontroversiell och harmlös historia. Min utgångspunkt för interpellationen är en initierad artikel i Dagens Nyheter, där det hävdas att framgången i förhandlingarna hänger på om EFTA-länderna kan enas om att underkasta sig allt vad EG redan har bestämt — det som kallas för I acquis communautaire. Det hävdas också att Sverige vid en anpassning tvingas att acceptera allt detta. EG-besluten kommer då att bli svensk lag. Nu föreligger det dessutom ett lagförslag där det sägs att utländska lagar skall kunna lyftas in i svensk lagtext utan översättning och utan beslut av riksdagen. Inget av detta berör statsrådet i svaret. Tala om kapitulation! Statsrådet valde nog rätt ord när hon talade om smyganpassning. För det är inte så att något statsråd vid något tillfälle som jag kan erinra har sagt att vi i Sverige måste svälja alla de beslut som EG redan har fattat och att dessa beslut i ograverad form skall lyftas in i det svenska lagkomplexet och att grundlagen troligtvis måste ändras? Varför inte tala öppet från regeringen vad det verkligen är fråga om? Varför skall vi behöva läsa om detta i Dagens Nyheter? Borde det inte vara regeringens demokratiska plikt att ge medborgarna kontinuerliga och korrekta uppgifter om vad en EG-anpassning faktiskt kommer att innebära? Statsrådet svarar inte på mina konkreta frågor: 1. om hon är villig att öppet redovisa alla de regler som vi nu i praktiken har anpassat oss till, 2. om hon är villig att i riksdagen beskriva hur dessa regler i detalj kommer = Prot. 1989/90:23 att påverka svenskt samhällsliv, 10 november 1989 3. om hon är beredd att låta riksdagen ta ställning till alla de nya regler. 7 som vi uppenbarligen nu har förpliktigat oss att följa, 4. om hon är beredd att låta svenska folket i en folkomröstning ta ställning till själva anpassningen som princip och om grundlagen skall ändras. Helt kort berör statsrådet frågan om grundlagsändring och säger att det nu inte går att uttala sig om en sådan blir aktuell som en följd av det nära samarbete som vi söker med EG. Det känns litet märkligt att få det svaret, när vi häromdagen kunde läsa att det nu finns en beredskap för grundlagsändringar med anledning av integrationsarbetet. Det finns med andra ord en beredskap för det som statsrådet inte kan uttala sig om. Det känns litet konstigt. Det är inte bara märkligt, jag tycker det är lurt. Ja, herr talman, jag vet faktiskt inte hur man skall hantera en fråga när statsråd talar med en tunga och vår vakna press med en annan i en för Sverige viktig fråga. Det som sägs i Dagens Nyheters artikel stämmer väl överens med vad vi i miljöpartiet hela tiden har befarat. Synd bara att regeringen inte vill visa den demokratiska öppenhet som vi borde kunna förvänta oss och kräva av en regering i ett demokratiskt land. Jag är inte ute efter varje detalj i förhandlingsmaskineriet. Jag är ute efter en öppen redovisning av vad en anpassning, som verkar bli ovillkorlig när den sker, kommer att betyda för vårt dagliga liv och våra möjligheter att fatta avgörande framtidsbeslut själva. Nog är det väl så, herr talman, att lagar för svenskar skall stiftas i riksdagen och vara avfattade på det svenska språket. Herr talman! Jag är faktiskt mycket bekymrad över att de partier som är sådana vurmare för en EG-anslutning eller en EG-anpassning på inget sätt reagerar över att EG:s regelverk skall lyftas in i det svenska lagkomplexet och att vi kommer att överlåta viktiga delar av lagstiftningsarbetet på starka centralistiska organ i Bryssel. Jag är bekymrad, eftersom det inte stämmer med vad dessa partier normalt står för, nämligen ett starkt försvar för det svenska territoriet. Denna känsla för landet dunstar i takt med hoppet om att beslut fattade i andra länder skall ge oss ett än slösaktigare levnadssätt och ännu mera miljöförstöring. Som ett exempel på vad som är på gång kan man läsa i dag i Svenska Dagbladets ekonomidel: "EG säger nej till svenska freonkrav. Sverige vill stoppa import av alla produkter, som tillverkats med hjälp av freoner. EG säger nej. Sveriges planer innebär ett brott mot alla avtal.” Här ser man ett tydligt exempel på att vi faktiskt inte kommer att kunna föra en självständig politik i avgörande frågor. Freonerna betraktas ändå som ett av de allra allvarligaste hoten mot vår framtid. När nu EG säger nej till vår bestämda önskan att slippa importera dessa förkastliga produkter borde det vara en varning. Tack för ordet!

Herr talman! Nyheterna i dag domineras av rubriker som ”Berlinmuren faller”. Efterkrigstidens tudelade Europa håller äntligen slutgiltigt på att braka samman. Möjligheterna för konstruktivt samarbete, inte minst i de 11 oerhört viktiga miljöfrågorna, i hela Europa tycks nu vara verkliga och realistiska. EG är en organisation som har som förutsättning och ideologi det kalla kriget och Europas tudelning. Hela tanken bakom EG, att vara en nyliberal motvikt mot den socialistiska planekonomin, förutsätter den delning av Europa som vi nu ser slutet på. Nu är det dags för helt andra samarbetsformer. Nu är det dags för samarbete som tar hänsyn till hela världsdelen, givetvis också till det globala sammanhanget. Det finns redan en rad organisationer som kan utvecklas för den uppgiften. Här finns Europarådet för Europas demokratier, som redan har öppnat sig mot Östeuropa. Här finns FN:s Commission for Europe, ECE, som redan har sysslat med miljösamarbete, något som de flesta inte känner till. Här finns ESK, den europeiska säkerhetskonferensen, som ägnar sig åt mycket sådant som har med demokrati och yttrandefrihet att göra förutom fredsoch säkerhetsfrågor. Här finns EFTA, som kan vara en brygga mellan öst och väst och som många östeuropeiska länder nu har visat ett starkt intresse för. Det sägs t.o.m. att några skulle ha begärt att få bli medlemmar. Vad gör då Sverige, det neutrala Sverige i Centraleuropa med sin unika position och sina unika möjligheter, för att bidra till en ny framtid för Europa? Jo, Sverige visar Östeuropa kalla handen. Vår utrikesminister, som har många förtjänster, avvisar praktiskt taget balternas självständighetssträvanden genom att förneka att det som hände där på 40-talet var en ockupation. Inom EFTA är Sverige drivande för att säga nej till Polen och Ungern när de närmar sig och vill samarbeta intimare med EFTA. I stället fortsätter Sverige med en smyganslutning till några europeiska randstaters ambitioner att återupprätta de ideal som en gång styrde dem, när de var kolonialstater. Deras ambitioner att skapa en västeuropeisk supermakt håller Sverige på att smygansluta sig till. Det är ingen smyganslutning, det sker i öppenhet, säger statsrådet Anita Gradin. Ja, efter vårt tjat, det tjat som Anita Gradin enligt Dagens Nyheter tycker så illa om, har vissa förbättringar skett. Men fortfarande är det ett väldigt segdragande för att få fram handlingar från de svenska myndigheterna, där de analyserar EG-anpassningens konsekvenser. Fortfarande är det så, som också statsrådet själv erkänner, att i regeringens centrala organ för EG-anpassningen, Rådet för Europafrågor, för man inte ens protokoll. Så när jag i EFTA-delegationen, där det råder sekretessplikt, begär att vi skall få veta vad som sker i detta råd för Europafrågor kan vi inte få veta någonting, för det finns inget protokoll. Vad är det som är så hemligt, att man inte ens under sekretess skall få veta det? Vad är det som är så hemligt att inte ens historikerna i framtiden kan få veta vad det var Anita Gradin, statsministern och finansministern talade med näringslivets representanter om — med Peter Wallenberg, Antonia Ax:son Johnson och andra? De får ju sitta med där och planlägga Sveriges inpassning som satellitstat i den nya västeuropeiska supermakt som Jacques Delors, the Czar of Europe, envetet håller på att bygga, trots att förutsättningarna nu brakar ihop under fötterna på honom, därför att muren faller. Vad är det som är så hemligt att vi i EFTA-delegationen inte ens under sekretess kan få veta vad ni talade med varandra om i detta hemliga råd? Det skulle vara mycket intressant att få veta det. Dessutom får vi inte veta priset för EG-anpassningen. Nu säger statsrådet — Prot. 1989/90:23 Gradin: Regeringen har inte sänkt ambitionsnivån när det gäller att slå vakt 10 november 1989 om den inre och yttre miljön, konsumentskydd etc. Ja, men det var inteså. statsministern sade i sitt anförande den 23 mars. Då sade statsministern att social nedrustning, försämrad yttre miljö eller arbetsmiljö, sämre konsumentskydd osv. är ett pris som vi inte är beredda att betala i förhandlingarna. Den här formuleringen från i mars är en kategorisk formulering. Men den vågade statministern inte upprepa i regeringsförklaringen, den vågade statsministern inte upprepa i en debatt som vi hade här i kammaren och den vågar Anita Gradin inte upprepa i dag. Ni har andra, som Sven Lindqvist uttrycker sig,”snorhala formuleringar”. Kan vi få Anita Gradin att nu här i talarstolen exakt citera statsministerns kategoriska löfte från den 23 mars?

Herr talman! Europa håller ju på att förändras i mycket snabb takt. Det som för en mycket kort tid sedan var en dröm eller otänkbara tankar är nu verklighet. Bilden av Europa är alltså i dag annorlunda än t.ex. när EG:s så berömda vitbok såg dagens ljus. Jag tänker på utvecklingen i öststaterna, vilken gör att nya möjligheter till samarbete växer fram i mycket mycket snabb takt. När vi i centern under den allmänna motionstiden skrev vår partimotion om Europafrågorna pekade vi på utvecklingen i öststaterna. Vi såg möjligheter för Sverige att via EFTA bidra till ett aktivt knytande av närmare kontakter med öst. Vi hade förstås inte ens i vår livligaste fantasi någon förhoppning om att utvecklingen i Östeuropa skulle gå så snabbt som det nu går — dess bättre går utvecklingen i positiv riktning. Därför är det viktigt att vi i vårt närmande till EG — där vi skall harmonisera vår lagstiftning — inte försvårar det för oss att också bedriva ett aktivt samarbete med länder utanför EG och EFTA-området. Nu när Berlinmuren tycks falla får vi inte resa nya murar mot länder som står utanför det s.k. västeuropeiska samarbetsområdet. Jag tror att det finns skäl att i ljuset av EG — EFTA-förhandlingarna i allt större utsträckning se detta i ett alleuropeiskt perspektiv och att se Europafrågan utifrån nya utgångspunkter. Det är så mycket spännande som håller på att hända. Därför får vi inte bara låsa oss inne när det gäller EG-EFTA förhandlingarna och en harmonisering enbart gentemot EG. Herr talman! Regeringen har på riksdagens uppdrag ett mandat att inom ramen för EFTA förhandla med EG utifrån den förhandlingsplattform som riksdagen har presenterat för regeringen. Vi står bakom den plattformen. Men det här mandatet har också sina begränsningar. Jag tror att det är nödvändigt att regeringen regelbundet kommer tillbaka till riksdagen, till EFTA-delegationen, med rapporter. Jag vill gärna här och nu säga att jag tycker att Anita Gradin på olika sätt lever upp till våra förväntningar om att få ständig information. Jag har inga anmärkningar på den punkten att rikta mot Anita Gradin. Hon har nog i stället många gånger drivit på för att vi skall ställa oss till föfogande när det gäller att få del av informationen. Det är viktigt att säga att det som pågår också innebär att det är nödvän 13 digt att vi får analyser här hemma. Det behövs konsekvensanalyser av vilka regelverk som kommer att påverka Sverige i olika avseenden på miljöns och på regionalpolitikens område, för de enskilda hushållen, på konsumentskyddets område, på arbetsmiljöns område osv. Ett mycket stort arbete lades ned på energifrågorna i samband med våra mest intensiva debatter i slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet. Konsekvensutredningar genomfördes. Jag tycker att vi också på detta område skulle behöva konsekvensutredningar och konsekvensanalyser. Först därefter kan vi ordentligt ta ställning till de olika förslag som växer fram i förhandlingarna mellan EFTA och EG. Vi måste få veta var smärtgränsen går — jag tog upp den frågan i går i EFTA-delegationen. Var anser alltså regeringen att smärtgränsen går i olika frågor? Den 19 december kommer ju EG:s och EFTA:s ministrar att samlas till ett möte för att ta ställning till det förhandlingsmaterial som de olika arbetsgrupperna har tagit fram och för att ta ställning till de oförbindliga samtalen. Det handlar då, som jag ser saken, om att signalera antingen grönt eller rött ljus för arbetet med att gå vidare med dessa frågor. Det kommer att vara en mycket viktig signal för framtiden. Men när det gäller att få veta förutsättningarna -— vi har i och för sig fått veta att förutsättningarna för fortsatta överläggningar är goda — är det viktigt att vi också närmare får del av det skriftliga material som finns beträffande de olika arbetsgrupperna. Muntliga föredragningar är bra — ja. Men jag tror att det på vissa punkter är nödvändigt att regeringen åtminstone för t.ex. EFTA-delegationen och utrikesnämnden visar det material som man skall ta ställning till den 19 december och framöver. Per Gahrton uppehöll sig väldigt mycket vid Rådet för Europafrågor. I och för sig kan det vara intressant att få följa den samtalsklubbens arbete. Men jag tror kanske inte att den är det mest intressanta i det här sammanhanget. Det mest intressanta är faktiskt det material som ministrarna den 19 december skall ta ställning till och det material som därefter kommer fram.